Herr talman! I de motioner som behandlas i dag påpekas att det finns en grupp ungdomar som utbildas direkt i näringslivet och att en sådan utbildning även i fortsättningen kommer att vara nödvändig som komplement till skolväsendet. Mot den bakgrunden yrkar motionärerna att studiesocialt stöd skall utgå till dessa elever efter samma grunder som gäller dem som utbildas i skolor under statlig tillsyn. Centrala studiehjälpsnämnden har avstyrkt motionerna med hänvisning till att samhället inte kan påverka denna utbildnings innehåll och målsättning samt att motionärernas uttalande om kontrollerad traditionell utbildning är oklart. Studiehjälpsnämnden = uttalar därför rent principiellt tvekan inför tanken att sådan utbildning skall stimuleras genom tillkomsten av reguljärt statligt studiestöd. Vidare säger man, att om det bedöms önskvärt att vtterligare vidga möjligheterna till företags utbildning torde detta böra ske vid statsunderstödda företagsskolor. Utskottet instämmer i centrala studiehjälpsnämndens uppfattning. Jag kan hålla med utskottet om att lärlingslönerna i de flesta fall är så höga att eleverna inte blir berättigade till studiehjälp. Men den rent principiella uppfattningen att man kanske inte bör ge statligt studiestöd till enskild utbildning i näringslivet kan vi, som till utskottets utlåtande fogat ett särskilt yttrande, inte dela. Tvärtom anser jag att det är viktigt att samhälle och näringsliv aktivt samarbetar och kompletterar varandra när det gäller att utbilda såväl ungdomar som äldre. Vi har ju en relativt omfattande lärlingsutbildning som är mycket betydelsefull. Företagsskolor kan väl endast de relativt stora företagen inrätta. Men för de mindre företagens behov av yrkeskunnig arbetskraft, speciellt i yrken som har ringa utbredning, exempelvis där det inom ett relativt stort område endast behövs att en eller annan utbildas per år, är det värdefullt med företagsutbildning. Även om den gymnasiala skolan får ganska stora resurser när det gäller differentiering av utbildningen, kommer det dock i många yrken att behövas företagsutbildning, då näringslivets behov säkert inte kommer att kunna tillgodoses genom den gymnasiala skolan. Jag vill därför understryka vad som sagts i det särskilda yttrandet, nämligen att vi inte delar utskottsmajoritetens negativa syn på den i motionerna aktualiserade lärlingsutbildningen.

Herr talman! Motionen I: 853 om en efter arbetstagarens ålder variabel semestertid betraktar jag som uttryck för önskemålet att mildra verkningarna av den pressande och stressande arbets takten på dagens svenska arbetsmarknad. Denna arbetstakt har fört med sig behovet av en ökad semestertid och ökad fritid, något som vi möter i den allmänna diskussionen om arbetsmarknadsfrågor. Andra yttringar av samma problem möter vi i förslag om rörlig och sänkt pensionsålder och i diskussionen om ackordshetsen. Uppsägningsskyddet med hänsyn till ålder och anställningstid är ju ett annat av delproblemen på arbetsmarknaden som förekommer i både den fackliga och den politiska diskussionen. Den höga materiella standard som uppnåtts i vårt land grundas på effektivt utnyttjande av tekniken och den mänskliga arbetskraften. Det finns anledning anta att kravet på effektivitet hos människorna kommer att öka. Den hittillsvarande materiella utvecklingen, som kan förväntas fortsätta, innebär ökade ekonomiska resurser för samhället men även en stark förslitning av människomaterialet på arbetsmarknaden. Det hårda utnyttjandet av arbetskraften under arbetstiden har fört med sig ett starkt önskemål om bättre rekreationsmöjligheter. Särskilt kan farhågor hysas för att rekreationsbehovet är otillräckligt tillgodosett för äldre arbetstagare. Semestern regleras genom semesterlagen, som senast justerades 1963, då semestern utökades till fyra veckor. Sedan dess har, vilket utskottet också åberopar, en del tjänstemannagrupper kunnat förhandla sig till längre semester. Detta gäller framför allt på den statliga och kommunala sidan. Det system som tillämpas i detta avtal är t.ex. semester efter lön men också semester efter levnadsår. Jag vill peka på att sådana system kan vara mer eller mindre rättvisa. Eftersom jag själv förhandlat för många kvinnor, vill jag åberopa vad utskottet har anfört på s. 3 i utlåtandet, nämligen att det kan ske orättvisor t.ex. mellan män och kvinnor, när man går efter lönevillkor. Det kan också bli orättvisor för lågavlönade i jämförelse med högavlönade. Det är sådant som en utredning om den variabla semestern för äldre arbetskraft skulle kunna bidra till att utplåna. Utskottet hänvisar till att semesterlagen innehåller minimiregler och att det finns möjligheter för arbetstagarna att förhandla sig till bättre förmåner. Vi motionärer tycker att det är alldeles riktigt, och vi har inte sagt någonting annat än att det är så det bör gå till. Vi vill emellertid få fram en viljeyttring och ett utredningsmaterial som kan utgöra underlag för en anpassning av semesterlagen till det moderna samhället där det finns så många svåra stressfaktorer. Stressens betydelse för den enskilde arbetstagaren har varit uppe till diskussioner som berört det mentalhygieniska fältet. Jag tänker självklart på den mycket diskuterade mentalhälsokampanjen och vad som då drogs fram. Herr Carlshamre tar i sin reservation upp problemet från en annan synpunkt, och jag är beredd att ge reservationen min anslutning. Han framhåller att detta måste vara en arbetarskyddsfråga och att utredningen borde knyta an till den aspekten.

Avtalsverket, Kommunförbundet och Landstingsförbundet säger att även om det inte finns något uttalat behov av den begärda utredningen så motsätter de sig inte en sådan. Dessa remissinstanser har till stor del träffat avtal om semestertid efter levnadsår. LO nämner i sitt remissyttrande att förhandlingar pågår med Arbetsgivareföreningen. LO hoppas på en lösning den vägen, men om en sådan inte kan nås, så har LO för avsikt att återkomma till statsmakterna med krav om lagstiftningsåtgärder. LO är alltså inne på detta problem och önskar en lösning. SACO säger sig inte heller ha någon erinran mot en utredning. SACO är ju egentligen den organisation som har den övervägande delen av avtal som ger bättre semestervillkor än minimivillkoret. Där har man både avtal som går efter levnadsår och avtal som går efter lönevillkor. TCO är den organisation bland remissinstanserna som helt har anslutit sig till ett utredningskrav. TCO gör dessutom, tycker jag, ett mycket intressant förslag. Efter att ha tagit del av de handlingar som förekom vid TCO-kongressen har jag fått den uppfattningen att hela TCO står bakom det förslag som har lagts fram. I en motion till TCO:s kongress föreslogs att den årliga semestertiden skall utsträckas med sex dagar per år för arbetstagare som är äldre än 40 år och att den utökade semestern skall kunna förläggas utan samband med övrig semester. TCO-styrelsens yttrande till kongressen antogs av hela TCO-kongressen. Här har man alltså tagit upp en åldersgräns, nämligen 40 år, då en differentierad semester skall börja stegvis tillämpas. Sedan har man även angivit hur många ytterligare dagar man skulle kunna tänka sig och hur denna semester skulle kunna förläggas. Jag tycker att det är ett intressant förslag. Skulle en sådan här utredning komma till stånd, har den tillstyrkts av en stor arbetsmarknadsorganisation. TCO, som innehåller så många stora förbund, måste ju ha erfarenheter från sina förhandlingar under många år. Det känner jag till och det känner vi alla till att detta har varit ett av förhandlingskraven under senare år från en del TCO-förbunds sida. TCO har alltså redan erfarenheter av att det är svårt att nå resultat om inte lagstiftarna har givit uttryck för att de vill tillgodose den äldre arbetskraften på ett bättre sätt när det gäller rekrea tionsmöjligheter. Jag tror att frågan ligger så i tiden att det vore framsynt att i dag besluta om en utredning. Jag vill med dessa ord, herr talman, yrka bifall till herr Strandbergs och min motion nr 853 samt till den reservation som framställts av herr Carlshamre i andra lagutskottet.

Herr talman! Egentligen borde väl jag såsom tidigare företrädare för dem som är anslutna till Landsorganisationen vara tacksam för all den välvilja som kommer till uttryck i motionen och framför allt i den motivering som fru Florén-Winther har använt. Hon talade ju i mycket varma ordalag för den äldre arbetskraftens behov. Landsorganisationen har väl närmast den uppfattningen att fyra veckors semester är en minimisemester som alla lagstiftningsvägen är tillförsäkrade. Sedan finns det ett antal anställda som har bättre förmåner, men dessa förmåner har de ju fått efter förhandlingar med arbetsgivaren. Jag förmodar att de har fått betala de bättre förmånerna på ett eller annat sätt, bl.a. genom eftergifter när det gällt höjning av lönen. Jag vill i detta sammanhang erinra om att gränsen vid 40 år, som är den mest förekommande åldersgränsen för rätt till en längre semester, ofta är kombinerad med kravet på en viss löneställning. De som uppnått 40 års ålder kan väl ändå inte alla anses representera den äldre arbetskraften. även om vi har kommit längre ned i åldrarna med hänsyn till utvecklingen inom produktionen och som det sägs den stressande miljön på arbetsplatserna har vi väl ändå inte kommit så långt, att vi vill betrakta 40-åringen såsom representerande den äldre arbetskraften. Jag vet inte om Landsorganisationen i sina förhandlingar med Arbetsgivareföreningen lyckas att få till stånd någon gradering av semestern som leder till bättre förmåner för äldre arbetskraft. Förmodligen räknar Landsorganisationen med att få gehör för sina krav vid dessa förhandlingar, som ju är inriktade på att söka ernå likvärdiga sociala förmåner för såväl dem som betecknas som tjänstemän som kollektivavtalsanställda. Det är möjligt att vid dessa förhandlingar också frågan om gradering när det gäller semesterförmåner kommer upp till behandling och kan lösas på ett eller annat sätt, om inte omedelbart så i varje fall på sikt. Jag har den bestämda uppfattningen att de nu utgående förmånerna i form av längre semester än den i lagen angivna har tillkommit efter förhandlingar som har ungefär samma karaktär som förhandlingar om löneförmåner eller förmåner i arbetsvillkoren i Övrigt. De har alltså inte tillkommit med hänsyn till att den arbetskraft som har fått dessa förmåner skulle vara den som i första hand är i behov av längre semester. Ursprungligen har den längre semestern varit förbehållen topparna bland de anställda, men man har numera gått längre ned i löneställningen när det har gällt att tillämpa de förmånligare bestämmelserna. Jag kan mycket väl tänka mig att TCO:s tillstyrkande, som dessutom har tillkommit efter behandling av ärendet på kongressen, har sin grund i att organisationen har misslyckats i fråga om att över hela fältet få den förmånligare semesterberäkningen tillämpad. Jag tycker emellertid inte att detta är en tillräcklig motivering för att jag skall tillstyrka en utredning om längre semester lagstiftningsvägen för äldre arbetskraft. Jag hemställer, herr talman, om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Det stod i en Stockholmstidning för några dagar sedan att AMS kritiserar industrin för att den producerar handikappade. Men det är inte bara industrin som producerar handikappade. Trafiken är också en stor producent, vilket vi kan se av olycksfallsstatistiken. Även jäktet och den sämre miljön producerar handikappade i större utsträckning än tidigare. Det är därför ett viktigt gemensamt intresse för samhället och de handikappade att dessa kan återanpassas och delta i produktionslivet. Vi behöver alla armar i produktionen och den handikappade behöver den tillfredsställelse och de inkomster en arbetsinsats ger. Stora ansträngningar görs också för att göra de handikappade arbetsföra i största möjliga utsträckning. Jag behöver bara peka på den medicinska rehabiliteringen och på arbetsvårdsor ganens stora och engagerade insatser i detta hänseende. Men vad möter då de handikappade när de, efter en kanske omfattande egen eller samhällelig insats, äntligen kan delta i arbete och få sysselsättning? Jo, deras arbetsinkomster berättigar inte till ATP-poäng och därmed inte heller till tilläggspension. Det är annars så att den som har en arbetsinkomst på mellan 1 och 7,5 gånger basbeloppet i regel får tillgodoräkna sig ATP-poäng. Från detta görs undantag för den som har förtidspension. Vi motionärer vänder oss mot denna undantagsbestämmelse. Vi vill att ATP skall kunna intjänas även av den som har förtidspension. Folkpartiets representanter i andra lagutskottet har också reserverat sig för ett uttalande i denna riktning, men utskottsmajoriteten är emot detta och vill inte undanröja dessa regler, som vi finner orättvisa. Men även om vi blev ensamma i utskottet är vi inte ensamma om denna uppfattning. Den delas av organisationer, verk och andra remissinstanser. Både LO och TCO anser att personer med förtidspension skall kunna tjäna in ATP. Arbetsmarknadsstyrelsen har samma uppfattning, De handikappades riksförbund och Försäkringskasseförbundet likaså. Det rör sig alltså om tunga och sakkunniga remissinstanser som företräder de anställda, arbetsvårdsorganen, de handikappade och försäkringskassorna som skall tillämpa bestämmelserna i det praktiska livet. Regeringen har också visat intresse för frågan och nuvarande socialministern har aktualiserat den flera gånger. Efter det att motionerna avlämnades i januari har den s.k. pensionsålderskommittén blivit tillsatt, bl.a. med anledning av motioner som samma motionärer tidigare väckt. Den kommittén har också fått i uppdrag att utreda frågan om de unga invalidernas problem. Vi är naturligtvis mycket glada för att så skett, men fortfarande finns cirka 10 000 partiellt arbetsföra som aldrig kan få ATP om deras arbetsförmåga inte förbättras radikalt. Detta antal stiger för varje år. Vi motionärer och reservanter kan inte godtaga att allt fler ställs utan möjlighet att förbättra sin ålderspension genom eget arbete, trots att arbetsgivaren får betala avgift i vanlig ordning för en pension som den handikappade aldrig får. Vissa myndigheter godtar dessa enligt vår mening orättvisa bestämmelser med motiveringen att ATP åt förtidspensionärer skapar orättvisor gentemot andra grupper som redan tjänar in ATP, eller mellan olika grupper av handikappade. Ett statsråd har t.o.m. sagt att man måste se till att det icke öppnas vägar för spekulation på bekostnad av detta system. Såväl pensionsutredningen som 1958 års socialförsäkringskommitté föreslog att ATP skulle utgå till invalider respektive till de förtidspensionärer som inte var berättigade till ATP. Vi tror att godtagbara lösningar också kan uppnås genom modifieringar av de förslag som dessa kommittéer lämnat, om man inte hakar upp sig på att full rättvisa måste åstadkommas till alla delar. Såväl motionärerna som reservanterna anser denna fråga om ATP för förtidspensionärer vara mycket viktig från rättvisesynpunkt och från principiell synpunkt. Det får helt enkelt inte vara så, tycker vi, att personer som är så svårt sjuka att de kan få partiell förtidspension skall behandlas sämre när det gäller ålderspension, trots att de har arbetsinkomst. Vår önskan är därför att riksdagen hemställer hos Kungl. Maj:t om förslag till sådan ändring i lagen om allmän försäkring att personer med partiell förtidspension skall kunna tjäna in ATP-poäng för inkomst av förvärvsarbete. Herr talman! Med dessa ord yrkar jag bifall till reservationen.
Herr talman! Denna fråga var föremål för riksdagens behandling redan förra året, och yrkandet avslogs då av riksdagen på andra lagutskottets förslag. Vi har kommit till samma ståndpunkt innevarande år. Det har nämligen inte blivit någon förändring i läget och inte heller någon förändring i motionens motivering för yrkandet i fråga.

De som har tillerkänts hel förtidspension kan ju under inga förhållanden genom arbetsinkomst och intjänande av ATP poäng förbättra pensionen. De befinner sig i samma situation i det avseendet som alla de vilka inte har kommit in i produktionen och följaktligen icke har intjänat någon pensionsrätt. Råkar de senare ut för någonting som berövar dem arbetsförmågan, har de enbart folkpensionen att falla tillbaka på. Vi är inom andra lagutskottet — och det är man förmodligen också hos remissinstanserna — medvetna om detta förhållande. Men det är en särskild angelägenhet som fordrar andra åtgärder än ett beslut i riksdagen om en utredning för att skapa möjligheter för de partiellt pensionerade att intjäna ytterligare ATP-poäng. Nu säger herr Österdahl att arbetsgivaren fortfarande betalar avgifter för en pension som den försäkrade icke kommer att få någon nytta av. Det är väl en sanning med mycket stor modifikation. Vederbörande har ju fått pension beräknad både på intjänade poäng och på antagandepoäng fram till dagen för pensionsålderns inträde. Endast under förutsättning att han, om han hade varit frisk, skulle fått en väsentligt högre lön än den som ligger till grund för pensionsberäkningen, kan man säga att arbetsgivaren betalar avgifter för inkomst som inte medför ökad pensionsrätt för den anställde. Det är detta som vi inom andra lagutskottet har fastnat inför. Har vederbörande beviljats förtidspension på basis av bl.a. antagandepoäng, så har han beviljats pension på den inkomst man räknat med att han i fortsättningen skulle åtnjuta som frisk. Har han varit anställd i yrkesverksamhet så länge att han lyfter genomsnittsinkomsten, så ger inte beräkningen underskott i annat avseende än att han efter att ha beviljats pension enligt nuvarande regler icke får någonting annat i fortsättningen som påslag än s.k. tillägg för prisstegringar. Han får inget tillägg för standardhöjningar i inkomsten inom den verksamhet där han tidigare varit sysselsatt. Andra lagutskottet har tidigare förordat en utredning om detta, riksdagen har beslutat den, och jag förmodar att den utredningen också är tillsatt. Herr Österdahl talar för något som är sant endast under en viss förutsättning: om en person blivit pensionerad på basis av inkomster som är så ogynnsamma för honom att han — om han hade behållit hälsan — skulle ha intjänat inte bara antagandepoängen till grund för pensionsberäkningen utan också poäng därutöver. När han nu är partiellt pensionerad, minskar möjligheten att intjäna sådana poäng. I första hand skall intjänad inkomst svara mot den halva del av den tidigare inkomsten som han fått pension för. Det betyder att den partiellt pensionerade för att få sådana poäng måste ha en inkomst så stor att han mister förtidspensionen. Den mister han nämligen om inkomsten överstiger hälften av den han beräknats ha om han varit frisk och arbetat inom det yrke där han var sysselsatt när han pensionerades. Då går han alltså miste om pensionen och betraktas som en vanlig anställd och får möjlighet att intjäna yt terligare poäng på de bättre inkomster han fått efter den tidigare inkomstberäkningen, vilken legat till grund för förtidspensioneringen. Jag har den uppfattningen, och jag tror flertalet i utskottet delar den, att här är det vackert tänkt, men om yrkandet skulle bifallas skulle det i praktiken inte alls ge det resultat motionärerna tänkt sig. I det stora flertalet fall blir det så att vederbörandes inkomster i fortsättningen inte täcker mera än vad man antagit vid beräkning av pensionsnivån på basis av antagandepoängen. Herr talman, jag hemställer om bifall till utskottets utlåtande.

Herr talman! Jag vet inte om jag missuppfattade herr förste vice talmannen, men jag tyckte han nämnde att denna fråga var uppe vid fjolårets riksdag, som då avslog motionerna, Såvitt jag kan minnas var denna fråga inte uppe vid föregående års riksdag. Jag nämnde också att arbetsgivaren betalar ATP-avgift även för en partiellt arbetsför som har en inkomst och som inte kan förtjäna in ATP-poäng.

När herr förste vice talmannen talar om att man tidigare tjänat in ATP poäng och därför får förtidspension, gäller detta bara dem som har antagandepoäng. De andra, som inte har någon ATP, alltså alla de som var handikappade redan 1960 när ATP kom till, och alla de som sedan har blivit handikappade och inte kunnat få antagande poäng, de får ingen förtidspension från den allmänna tjänstepensioneringen. De avgifter som betalas för dessa kommer inte alls dem till godo. Det är en avgift som arbetsgivaren får betala utan att de förtidspensionerade på något sätt får nytta av den. Jag sade också att antalet handikappade stiger. Detta visar den statistik som riksförsäkringsverket ger ut varje månad. Därav framgår att antalet handikappade med förtidspension på två och ett halvt år, från januari 1968 till augusti 1970 — stigit från över 13 000 till över 17000. Antalet av dem som har tilläggspension har stigit från ca 4000 till över 5000. De som saknar tilläggspension har alltså ökat med sammanlagt över 3 000 på två och ett halvt år. Det är enligt min mening mycket angeläget att denna fråga får sin lösning. 1958 års = socialförsäkringskommitté, som — om jag inte missminner mig — herr förste vice talmannen var ordförande i, föreslog också att personer som inte hade ATP enligt antagandepoäng men som var handikappade så att de hade förtidspension också skulle kunna tjäna in ATP. Det bör vara en princip i vårt samhälle att var och en som arbetar och som har inkomst också skall ha rätt att få ATP med samma förmåner och enligt samma regler oberoende av om det gäller sjuka eller friska personer. Det är särskilt viktigt att sjuka personer får dessa rättigheter.
Herr talman! Det är nog riktigt som herr Österdahl säger, att jag misstagit mig i fråga om behandlingen av detta ärende. Det måste ha varit en annan fråga av lika tveksamt slag som väckts från herr Österdahls sida och som rör pensionssystemet, vilken fallit mig i minnet men som inte varit så realistisk att den kunnat bifallas. Det är också riktigt som herr Österdahl säger att 1958 års pensionsförsäkringskommitté resonerade om dessa frågor. Då fanns det ingen intjänad pensionsrätt inom tilläggspensionssystemet, Då var väl tankarna inriktade på att den som hade intjänat förtidspension uteslutande på basis av folkpensionen skulle kunna medgivas rätt att tillgodogöra sig poängberäkning i ATP-systemet. Men det måste ha varit någon underlig sammanställning som gjort att pensionsförsäkringskommittén kunde komma till den slutsats som skett, ty det har ju alltid varit fråga om avdrag för basbelopp. En person som tillerkänts förtidspension uteslutande inom folkpensioneringen kan ju inte behålla denna förtidspension, om han har mycket stora arbetsinkomster. Det fanns inte någon inkomstgräns i och för sig inom folkpensioneringen på den tiden, utan man utgick från den medicinska invaliditet som vederbörande råkat ut för. Det var väl detta som spelade in, när man utgick ifrån att arbetsinkomst möjligen skulle kunna läggas till grund för beräkningen. Men detta godtogs inte av departementschefen och sedermera inte heller av riksdagen. Sådan situationen är i dag med 6 400 kronor i basbelopp som i första hand skall intjänas innan pensionspoäng kan beräknas, är det föga sannolikt att en förtidspensionär har en inkomst som ger honom möjlighet att intjäna ATP poäng utöver dem han redan fått tillgodogöra sig i form av antagandepoäng.

Herr talman! Det finns såvitt jag förstår stora möjligheter för en handikappad att komma upp i en inkomst på över 6400 kronor, dvs. en inkomst som ger honom rätt att tillgodoräkna sig ATP-poäng. Medelinkomsten för arbetstagare i detta land ligger väl för närvarande på cirka 20 000 kronor, och många har avsevärt högre inkomster. Om den handikappade är halvt arbetsför kan han således tjäna hälften av det man som helt arbetsför kan komma upp till inom respektive yrke och först då mister han sin förtidspension. Ofta är därför denna halva inkomst avsevärt högre än 6 400 kronor. I utskottets utlåtande framhålles också att det inte kan bli fråga om att tjäna in så många basbelopp innan det blir en omprövning av förtidspensionen, och det kan jag naturligtvis hålla med om. Å andra sidan är det ju inte heller så många basbelopp vi har att kämpa om — det gäller bara 6,5 stycken. För varje poäng man kan få utgår det i alla fall 60 procent av basbeloppet som pension. Har man tjänat in en eller två poäng utöver basbeloppet utgör det en god hjälp till ålderspensioneringen. Remissinstanserna har också pekat på att om möjlighet inte ges att höja förtidspensionsbeloppet under den tid vederbörande är förtidspensionerad så förenklas problemet avsevärt. Det är alltså en klar orättvisa mot de många handikappade som arbetar och har inkomster att de inte kan tjäna in ATP. Den som kommer upp i en sådan inkomst att han mister sin förtidspension får naturligtvis rätt att intjäna ATP-poäng.

Herr talman! Andra lagutskottets utlåtande behandlar ett par motioner som väckts av mig och ytterligare några motionärer i första kammaren och av herr Oskarson m.fl. i andra kammaren. De hemställer att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t måtte begära att Kungl. Maj:t låter ompröva äldre livräntor baserade på uppenbart låga årliga arbetsförtjänster. Vad vi motionärer här närmast haft i tankarna är vissa fall av skador och invaliditet som uppkommit genom olyckor under beredskapstjänstgöringen åren 1939—1945. Men då hela frågan om sådana här ersättningar inte lämpligen bör begränsas till enbart militärer, har vi som vår mening anfört att alla sådana livräntor, alltså även civila, bör omprövas, helst naturligtvis i uppjusterande syfte. Att göra en gränsdragning är egentligen orimligt. Visserligen är det skilda förordningar som behandlar dessa saker, men i varje fall är situationen densamma för människor, alldeles oberoende av vilken förordning som gäller i deras skadefall. Detta är närmast en vädjan om att riksdagen och Kungl. Maj:t skall göra någonting för att hjälpa människor som har gjort insatser för oss alla i ett tidigare skede och som har låga invalidersättningar. Jag vill peka på vad som sägs i andra lagutskottets i och för sig mycket omsorgsfulla presentation av detta ärende. Utskottet skriver att efter en omreglering för fall där man tillämpar olycksfallslagen och den speciella lagen för vissa yrkessjukdomar, YL, som den här är rubricerad, kommer man upp till en invalidersättning på maximalt 6 000 kronor. Även om det skulle vara så, vilket jag inte kunnat utröna av texten, att dessa skulle ha uppjusterats åren 1962 och 1967 till eventuellt 9 000 kronor, är det fortfarande mycket små belopp vi ger till människor som har gjort vårt land tjänster i ett tidigare skede. Jag är litet ledsen över utskottets be handling av detta ärende. Den var överraskande kallsinnig. Jag tror inte att utskottet i själ och hjärta är så negativt till att göra någonting för att justera upp livräntorna för dessa människor. Jag tror inte heller att det kan gälla så förskräckligt många fall. Utskottet säger att det här skulle röra sig om totalt 77 000 fall av livräntor enligt skilda författningar om yrkesskador för tiden fram till den 1 januari 1968, men de fall som kan komma i fråga för en omprövning måste vara väsentligt färre. Det sägs också i utlåtandet att den allmänna pensioneringen inneburit en samordning av förmånerna i inte mindre än 31 800 fall. Nu har emellertid utskottet kommit i det läget att det skjuter ifrån sig problemet och menar att denna fråga skall behandlas av den utredning som prövar värdebeständigheten inom ATP-systemet. Därför säger utskottet att det inte är lämpligt att i dag särbehandla en viss grupp av livräntetagare. Jag tycker det är en smula beklagligt, därför att tiden nu är så långt framskriden, att många av de människor som — kanske någon gång i en oviss framtid — får en uppjustering av de här beloppen, även om de i och för sig är glada över det, då blivit för gamla för att över huvud taget kunna ha någon glädje av de höjda beloppen. En del av dem har kanske t.o.m. hunnit avlida. Denna grupp är sålunda nu ställd åt sidan. Jag kan alltså inte finna att de formella skälen är tillräckligt vägande utan anser att någonting borde kunna göras. Nu finns det inte förutsättningar att få riksdagen med på det i dag. Därför har jag inget yrkande, men jag hoppas i alla fall att andra lagutskottets efterträdare i den nya riksdagen skall kunna se på denna fråga litet mer positivt. Jag har som sagt inget yrkande.

Herr talman! När riksdagen i fjol behandlade den stora frågan om 7-kronorsreformen, förelåg en motion med samma innehåll som den vi nu har att behandla. Andra lagutskottet framhöll i sitt utlåtande, att riksdagen hade möjlighet att diskutera frågan i samband med behandlingen av det förslag som hade framlagts av riksförsäkringsverket. Verket hade nämligen fått i uppdrag av departementschefen att utreda frågan om inlemmandet av de privatpraktiserande läkarna i reformen. Nu hände det sig att remissinstanserna ganska klart och tydligt kritiserade riksförsäkringsverkets promemoria. Det föranledde departementschefen att göra en förnyad översyn av frågan. Riksförsäkringsverket och socialstyrelsen skulle medverka. Man sade vidare från utskottets sida den gången att tidsnöden var stor och att om riksdagen skulle beredas möjlighet att yttra sig över frågan, skulle det medföra ytterligare fördröjning. Nu har båda dessa argument fallit. Vad är det som har hänt? Genom att riksförsäkringsverket och socialstyrelsen fått förnyat uppdrag att se över frågan med anledning av kritiken från remissinstanserna har tidsfaktorn bortfallit. Utskottet kan inte längre åberopa tidsnöden som skäl för sitt ställningstagande, eftersom utredningen nu inte kan beräknas vara avslutad förrän i mitten av år 1971. Den andra delen av argumentationen, som går ut på att riksförsäkringsverkets promemoria skulle kunna ligga till grund för en diskussion i riksdagen, har naturligtvis också fallit. Jag tycker då att det är ganska underligt, när utskottet anför att det i år liksom i fjol avstyrker motionärernas yrkande, eftersom det inte finns någonting som talar för att riksdagen skall pröva det. Det finns emellertid en formulering som utskottet enligt min mening inte borde ha ställt sig bakom.

Vad tjänar det då till att skriva, att riksdagen inte behöver ompröva sitt ställningstagande förrän resultatet föreligger? Ställningstagandet kan inte omprövas, ty i och med det fattade beslutet har Kungl. Maj:t fått fullmakt att utfärda bestämmelser. Jag skulle vilja fråga utskottets ordförande: Avser utskottet att riksdagen skall diskutera detta? Jag kan inte se någon möjlighet därtill med hänsyn till den fullmakt som Kungl. Maj:t har begärt och fått av riksdagen. Jag tycker att detta är en så stor och viktig fråga att riksdagen mycket väl skulle kunnat erhålla tillfälle att — som sker i andra sammanhang — resonera om denna. Därefter skulle Kungl. Maj:t mot bakgrunden av den förnyade omprövning som =<riksförsäkringsverket och socialstyrelsen har gjort och efter inhämtande av riksdagens mening ha utfärdat de bestämmelser som behövs, men detta går inte nu. Det förvånar mig då att utskottet har kunnat göra en sådan formulering som jag här angett och att utskottsmajoriteten har kunnat ställa sig bakom den. Herr talman! Jag vill till slut bara yrka bifall till den reservation som finns fogad vid föreliggande utskottsutlåtande. Det är som sagt förvånansvärt att inte fler har kunnat ställa sig bakom de synpunkter som anförts i reservationen och som jag tycker är helt självklara.

Herr talman! Låt mig först erinra herr Höbinette om att den fullmakt som regeringen fick i fjol inte är tidsbegränsad utan gäller till dess att ärendet är fullföljt. Kungl. Maj:t har fått full makt att fastställa överenskommelse med de privatpraktiserande läkarna innebärande att de skall delta i den reform som beslöts föregående år. Det är riktigt att man i fjol var så optimistisk att man räknade med att problemet skulle kunna lösas så snabbt att läkarna kunnat inordnas i det nya systemet från och med den 1 juli i år. Det lyckades emellertid inte. Det förslag beträffande läkarnas medverkan som framlades av riksförsäkringsverket har efter utskottets behandling föregående år varit utsänt på remiss. Det har vid remissbehandlingen riktats sådana anmärkningar mot förslaget att nya överläggningar måste tas upp om reglerna för läkarnas medverkan i reformen. Men vi har inte fått veta någonting som skulle kunna tolkas så, att läget har försvårats i sådan riktning att riksdagen behöver ingripa för att få ett resultat till stånd. Jag förmodar att det är detta som åsyftas i den mening som herr Häbinette har läst upp ur utskottets utlåtande. Jag ser heller ingen anledning att räkna med att vi får tillfälle att behandla ärendet, såvida det inte kompliceras så att regeringen kommer till riksdagen med en hemställan om yttrande innan slutlig överenskommelse träffas. Men vi får väl alltid möjlighet att diskutera det sedan ärendet är klart. Herr Häbinette är förvånad över att inte flera än han, motionärerna och herr Ringaby i andra kammaren har funnit ärendet vara av den vikt att det beslut måste ändras som fattades förra året och som innebär fullmakt för regeringen. Jag tycker inte att någonting har förändrats i det avseendet, och det tycker tydligen inte majoriteten i utskottet heller. Vi har fortfarande förtroende för regeringen och räknar med att förhandlingarna med läkarna skall kunna slutföras så att de privatpraktiserande läkarna kan deltaga i den nya sjukvårdsreformen på ett sätt som också skulle kunna godkännas av riksdagen, om det vore erforderligt. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill i korthet som min uppfattning deklarera att frågan om hur ersättningen skall bestämmas och betalas, när allmänheten söker privatpraktiserande läkare, är av den betydelse att det vore önskvärt att riksdagen fick diskutera den. Jag är medveten om att riksdagen har givit Kungl. Maj:t ett uppdrag, men det gavs under speciella förutsättningar. Frågan ansågs vara brådskande. Av olika skäl var det praktiskt sett svårt att underställa frågan riksdagens prövning. Men när nu den situationen är överspelad, så kan jag inte se annat än att det riktiga vore att uppdraget gick tillbaka och att frågan med hänsyn till sin vikt verkligen fick diskuteras av oss, innan bindande avtal träffas. Jag skall inte ta upp frågan om hur 7-kronorsreformen har verkat på lasaretten — det är på både gott och ont — men nog ger erfarenheterna därifrån anledning till att vi får diskutera hur det skall ordnas med de privatpraktiserande läkarna och ersättningen åt dem. Jag kommer därför, herr talman, att rösta på reservationen.

Herr talman! Även jag är av den uppfattningen att det bemyndigande som riksdagen förra året gav Kungl. Maj:t i denna fråga lämnades under förutsättningar, som sedermera inte har infriats, och att det därför kan finnas rimliga skäl att på något sätt försöka återta detta bemyndigande. Om riksdagen begär ett sådant återtagande, skulle Kungl. Maj:t säkert inte opponera sig. Herr Strand framhöll att det inte finns någonting som säger att det skall bli någon väsentlig ändring i det förslag som föreligger. I själva verket råder ju mycket skiftande förhållanden när det gäller de privatpraktiserande läkarna, och det nya utredningsuppdraget har inriktats speciellt på läkare i gruppmottagning. Det ingick i riksförsäkringsverkets förslag att avtal skulle träffas mellan sjukvårdshuvudmännen och vederbörande läkare vilket skulle reglera ersättning för mottagningskostnader och en inkomst som i varje enskilt fall skulle fastställas genom förhandling. Det finns dock många läkare som praktiserar och, såvitt jag kan förstå, gör en viss nytta, utan att dessa förhållanden över huvud taget kan förekomma. Det finns ju pensionerade lä kare som har hela sin pension fastställd och inte har skyldighet att utföra någon verksamhet såsom läkare men som faktiskt kan göra litet nytta ändå och som kanske skulle tycka att det vore roligt att också tjäna litet pengar på detta. Jag bedriver ju en viss läkarverksamhet i denna kammare då och då, och det förefaller som om en del hade glädje av den. Om jag skulle vilja ta betalt härför, hur skulle då någon sjukvårdshuvudman kunna tänkas vilja binda sig för att stå som garant för den ersättningen? Många andra liknande exempel ter sig på ett sådant sätt att det förefaller mig som om det gamla systemet med återbäringstaxa vore det enda rimliga ersättningssystemet — inte bara under den nu pågående försöksperioden på två år. Det betyder att resultatet av nu pågående utredningsarbete kommer att te sig på ett helt annat sätt än som är tänkt i det förslag från riksförsäkringsverket som nu föreligger. Allt detta gör att det för mig vore ganska naturligt om riksdagen ville se på det nya förslag som så småningom kommer att läggas fram. I riksförsäkringsverkets promemoria finns dessutom en mening, som säger att riksförsäkringsverket inte har penetrerat möjligheterna att uppnå en taxebindning genom att införa en offentligrättslig prisreglering på privatpraktiserande läkares tjänster. Det behövs stora undersökningar, ett omfattande utredningsarbete och därjämte samfällda beslut av regering och riksdag, innan man skulle kunna göra något sådant, skriver man. Skulle den frågan komma upp och diskuteras, skulle den så att säga ligga någonstans i bakgrunden även innan man kom så långt att man kunde föra fram den till riksdagen, vore det i varje fall av stort värde att redan på ett tidigt stadium få anlägga principiella synpunkter på det betraktelsesättet. Såvitt jag kan förstå, bör det innebära att en stor del av denna fria läkarverksamhet skulle falla bort. Än så länge har vi ändå nytta och glädje av de läkare som ägnar sig åt sitt yrke, även om de inte har sådana tjänster att de är tvingade att göra det. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.
Herr talman! Jag förstår att herr Kaijser kan ha den uppfattningen att riksdagen borde få tillfälle att ta del av den överenskommelse som möjligen kan träffas innan den blir slutgiltig. Han hade samma yrkande förra året. I samband med behandlingen av propositionen och de i anslutning till den väckta motionerna avstyrkte emellertid utskottet bifall till hans yrkande att riksdagen skulle få tillfälle att ta del av resultatet innan det blev slutgiltigt. Det är möjligt att tidsfaktorn spelade en stor roll vid utskottets ställningstagande, men faktum är att Kungl. Maj:t fick den begärda fullmakten. Utskottet har inte i år funnit någon anledning att ompröva det beslutet. Ingenting av det som har inträffat motiverar i och för sig en omprövning. I samband med behandlingen av propositionen och motionerna förelåg riksförsäkringsverkets promemoria, där det angavs under vilka villkor verket räknade med att läkarna skulle kunna anslutas till det nya systemet. Promemorian sändes ut på remiss — det var inte gjort när vi höll vårt sammanträde — och det riktades allvarliga anmärkningar i vissa avseenden mot promemorian, vilket resulterade i ett beslut att förslaget skulle överarbetas. Den överarbetningen har vi inte sett resultatet av och vet alltså inte om ändrade förutsättningar gör att det kan finnas anledning för riksdagen att hemställa om att få se på slutresultatet av försöken att träffa överenskommelse med läkarna. Det är möjligt att både utskottet och riksdagen, när vi får del av vad över arbetningen har resulterat i, skulle kunna ändra mening och säga att det med hänsyn till nu föreliggande omständigheter synes finnas skäl för riksdagen att få ta del av förhandlingsresultatet, innan överenskommelsen blir slutgiltig. Vi anser emellertid att regeringen bör kunna utnyttja den fullmakt som den har fått. Den överenskommelse som träffas även om den är preliminär — kan riksdagen inte ändra. Riksdagen har själv när det varit fråga om förhandlingar, närmast mellan = arbetsmarknadens parter på det statliga området, konstaterat att det inte är någon mening med att vi i efterhand skall ta del av och godkänna ett resultat som vi icke har något inflytande på. Jag misstänker att samma situation kommer att föreligga när vi får ta del av en preliminär överenskommelse — den kan lika gärna göras definitiv på en gång. Det skulle underlätta möjligheterna att få fram ett avgörande. Jag har, herr talman, ingen anledning att frångå den uppfattning som utskottsmajoriteten har i denna fråga. Jag hemställer alltså om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Herr förste vice talmannen Strand har i båda sina anföranden talat om de förhandlingar som äger rum mellan läkarnas organisationer och huvudmännen i detta sammanhang. Jag kan inte finna täckning för ett sådant resonemang om förhandlingar, i varje fall inte i utskottsutlåtandet. Av detsamma framgår nämligen att ett utredningsuppdrag lämnats till riksförsäkringsverket och socialstyrelsen. Visserligen heter det att utredningen skall ske i samråd med Svenska landstingsförbundet, Svenska kommunförbundet och Sveriges läkarförbund, men ingenting sägs om att ett avtal skall träffas. Här föreligger inte den sedvanliga situationen mellan «arbetsmarknadens parter, som herr Strand talade om, utan i detta sammanhang skall en utredning verkställas. De myndigheter som fått detta uppdrag skall lägga fram ett förslag vare sig de kan bli överens med Landstingsförbundet, Kommunförbundet och Läkarförbundet eller inte.

Förutsättningarna för den lämnade fullmakten brister enligt min mening i allra högsta grad. Därför är det motiverat att riksdagen får tillfälle att diskutera situationen på nytt när utredningen föreligger, antingen det råder samförstånd mellan de båda verken och Läkarförbundet, Kommunförbundet eller Landstingsförbundet eller inte. Vilket förbund det blir, som kanske inte gillar förslaget, är likgiltigt i detta sammanhang.

Herr talman! Jag vet inte vad herr Lidgard åsyftade när han sökte gendriva påståendet att det pågår förhandlingar i någon form och att Läkarförbundet är inblandat i dessa. Det är möjligt att förhandlingarna förs av Landstingsförbundet och Kommunförbundet. Riksförsäkringsverket skall väl ändå följa resultatet av de överläggningar som kan komma till stånd på basis av en överarbetning av den promemoria vilken förelåg förra året. Om Landstingsförbundet, Kommunförbundet och Sveriges läkarförbund finner att det skall vara möjligt att vinna anslutning till de villkor som skulle ligga till grund för läkarnas medverkan, föreligger därmed inte någon skyldighet för samtliga läkare att deltaga — det är jag fullt medveten om. Det måste väl bli en komplettering med något uttalande från dem som skall medverka, att de är villiga att göra det på de villkor som slutligen fastställs genom Kungl. Maj:ts beslut. Men skillnaden mellan herr Häbinette och mig — vi är kanske båda lika tjatiga! — är väl att herr Höbinette är oroad över att det inte blir något resultat eller att det blir ett dåligt resultat av förhandlingarna, medan jag är övertygad om att blir det ett resultat av det arbete som pågår för att få läkarnas medverkan, så kan riksdagen vara tillfredsställd med detta resultat. Blir det negativt resultat, får vi tillfälle att diskutera den uppkomna situationen.

Herr talman! Alla är vi djupt skakade av det stora antalet trafikolyckor i vårt land. En kuslig påminnelse fick vi i måndagens tidningar, som meddelade att senaste helg krävt inte mindre än 16 liv i trafikolyckor. Många av dessa torde vara svåra att undvika, andra synes vara onödiga. Till de senare hör enligt min uppfattning de som förorsakas av backande lastbilar. Som i motionerna anförs, är det oftast barn och äldre som kommer i kläm därför att de ej observerats av den backande bilen. Bilföraren, som är ansvarig för att ingen olycka inträffar, har ofta ingen möjlighet att från sin plats kontrollera om det befinner sig någon bakom bilen. Vi motionärer anser att vad som i första hand bör göras för att förebygga backningsolyckorna är att införa en bestämmelse om att utrusta lastbil med varningsanordningar som träder i funktion automatiskt då lastbilen backar. Varningsanordningarna kan vara en kombination av ljudoch ljussignaler placerade bakpå bilen och reglerade av växelspaken. I motionerna hemställs därför att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t måtte anhålla om att trafiksäkerhetsverket får i uppdrag att utreda frågan om att införa obligatoriska varningssignaler för backande lastbilar. Samtliga remissinstanser tillstyrker motionerna. Socialstyrelsen anför att motionerna aktualiserar en synnerligen viktig fråga och finner det mycket angeläget att trafiksäkerhetsverket får det föreslagna utredningsuppdraget. De blindas förening hälsar med stor tillfredsställelse motionerna och vill ge dem sitt kraftiga stöd. även remissyttrandena från Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande och De handikappades riksförbund är klart tillstyrkande. Trafiksäkerhetsverket framhåller att verket kommer, även om inte särskilt uppdrag erhålles, att uppmärksamt följa utvecklingen på området och i sinom Efter denna helt positiva inställning från remissinstansernas sida hade det varit naturligt att utskottet hemställt om bifall till motionerna. Med hänsyn till den allvarliga situationen på trafiksäkerhetens område hade detta enligt min mening varit både sakligt och Psykologiskt riktigt. I stället förlitar sig nu utskottet helt på trafiksäkerhetsverkets yttrande och hemställer att motionerna icke föranleder någon riksdagens åtgärd. Herr talman! Ett bifall till motionerna hade givetvis utgjort en bättre press på trafiksäkerhetsverket och inneburit större förhoppning om en skyndsam utredning. Att nu ställa ett yrkande mot ett enigt utskott är meningslöst. Jag får därför inskränka mig till dessa kommentarer och till att understryka angelägenheten av att utredningsarbetet — även om det nu kommer att ske utan någon åtgärd från riksdagens sida — skall bedrivas med all tänkbar skyndsamhet.

Herr talman! Jag skall säga några ord om den reservation som avgivits av herr Hedin till detta utskottsutlåtande. Det gäller frågan om rätt att använda valfri resebyrå vid resor i statens tjänst och då resorna bekostas av statsmedel. Det gäller således inte bara resor direkt i statens tjänst utan även resor där statsmedel eljest är inkluderade. utskottets utlåtande. Emellertid står kungörelsen enligt reservantens mening påtagligt i strid mot principen om konkurrens på lika villkor. Utskottet förefaller också vara medvetet om att den frågan mycket väl kan ställas, eftersom utskottet måste ha en särmotivering för sin uppfattning. Denna särmotivering går ut på att man skall se statens företagsamhet på ett alldeles speciellt sätt för att man inte skall komma i strid med principen om konkurrens på lika villkor. Man skall nämligen se på statens företagsamhet som om den vore en enhet. Då kommer man dess värre i strid med en annan princip, nämligen den som är grundläggande för upphandlingskungörelsen, vilken säger att staten skall göra sin upphandling där denna billigast kan ske. I reservationen framhålles just att resultatet av denna bestämmelse blir en inskränkning av konkurrensen, helt enkelt en klar konkurrensbegränsning. Detta är enligt min mening en principiellt viktig fråga.

Statens ämbetsmän skulle alltså inte ha rättighet att t.ex. använda bil. är man skyldig att vid en upphandling köpa trävarorna från domänverket, är man skyldig att köpa papperet från ASSI därför att det är ett statligt företag? Är man på bankområdet skyldig att i alla sammanhang använda Kreditbanken? Det är frågeställningar som vi tidigare haft uppe till diskussion i denna kammare, och riksdagen har i själva verket inte uttalat sig till förmån just för en sådan linje utan förordat bestämmelserna i upphandlingskungörelsen och principen om konkurrens på lika villkor. Men på detta speciella område skall det alltså vara ett undantag, och det undantaget kan vi motionärer och reservanter inte acceptera. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till den vid utlåtandet fogade reservationen.

Herr talman! Med hänsyn till de kritiska synpunkter som herr Åkerlund anförde gentemot utskottets utlåtande finns det kanske anledning att teckna bakgrunden till de bestämmelser som föreligger. Bestämmelsen som påtalas i motionerna har tillkommit med anledning av riksdagens revisorers berättelse av år 1951. Den undersökning som revisorerna verkställde rörande förfaringssättet vid beställning av biljetter för statliga tjänsteresor utvisade att privata resebyråer anlitades i stor utsträckning. Detta hade till följd att förmedlingsprovision på försålda biljetter kom att tillfalla privata resebyråer och medföra ett inkomstbortfall för statsverket av betydenhet. I revisorernas berättelse framhölls att allmänna föreskrifter borde utfärdas av innebörd att statsmyndigheterna åläggs att vid biljettbeställningar som regel hänvända sig till statens järnvägar tillhörig resebyrå. I detta riksdagens revisorers uttalande instämde statskontoret och statsutskottet.

Att så sker kan enligt utskottets mening inte anses strida mot principen att konkurrens bör äga rum på lika villkor. Enligt utskottets mening finns det ingen anledning att frångå nämnda ståndpunkt. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Sträng för svaret på min fråga. Det är ju så att antalet pendlare från många områden i landet är rätt betydande, inte minst från glesbygdskommunerna, däribland de områden i Dalarna som ligger kring Siljan och kommunerna inom norra och västra läns delen. Det är människor som har sitt arbete i expansiva tätorter men föredrar att bo kvar i sin gamla miljö. Många av dem är tvångsförflyttade, andra väljer att frivilligt söka arbete där sådant erbjuds. Det gäller människor som utan befordran eller erhållande av bättre betalt arbete men ofta även av andra skäl tvingats söka arbete på annan ort. De har på den ort där de tidigare vistats haft en billig och bra bostad och bott i en enligt deras egen uppfattning trevlig miljö. I den nya situationen kan bostaden vara avsevärt dyrare. Ofta kan flyttningen innebära många år i bostadskö och en miljö som de är helt ovana vid — med allt vad det innebär. Den nya bostadsorten kan många gånger vara någon av Stockholms förorter, vilket också kan medföra svårigheter när det gäller allmänna serviceinrättningar. Det är utan tvekan så, herr talman, att frågans tyngdpunkt får anses ligga i de lokalpolitiska aspekterna. Det måste till stora investeringar och många nya arbetstillfällen i utflyttningsområdena för att pendlarnas gamla arbetstillfällen i hemkommunerna skulle något så när kunna ersättas. Statsrådet säger i svaret, att bestämmelserna om avdragsrätt vid dubbel bosättning är så utformade att beskattningsmyndigheterna har möjligheter att bedöma avdragsfrågan på sådant sätt att skäligt avdrag erhålles i varje enskilt fall. Många skulle emellertid utan tvekan anse det fördelaktigare om rätten till avdrag mera konkret fastställdes — gärna till maximibelopp eller på annat sätt — så att de på förhand visste exakt i vilka former de kunde påräkna avdrag. Nu inträffar det att personer som pendlar gör avdrag men av beskattningsmyndigheterna vägras detta avdrag, även om deras begäran är att betrakta som relativt ringa och inte utgör något försök till missbruk. Deras situation kan då bli mycket besväran de. Bostad kan inte snabbt anskaffas på den nya orten och deras inkomster beskärs på ett sådant sätt, att ekonomiska svårigheter uppstår för familjen som sådan — detta utöver den press som pendlarna ändå ofta får leva under. Det är också så att många människor avvaktar med flyttningen till den nya bostadsorten tills vetskap erhållits om att deras nya arbete är stadigvarande och icke upphör efter en kort tid. Vidare utgör, herr talman, många pendlare livsgnistan för bygder, där utflyttningen är mycket kännbar, samtidigt som deras flyttning skulle åstadkomma bekymmer på den ort dit de flyttar. Den ort de bor på kan vara en sådan ort, där utflyttningen direkt skulle orsaka att skola eller andra serviceinrättningar får svårigheter att överleva. Flyttningen skulle också innebära att gjorda samhällsinvesteringar i bostäder m.m. blir överflödiga, samtidigt som det på den nya orten krävs nyinvesteringar för att den skall kunna ta emot den kö som ofta kan uppstå. Herr talman! Den oro, som jag här sökt redogöra för, har många människor givit till känna för mig. Man har uttryckt farhågor över att det inte görs någonting för att få bukt med svårigheterna på ett fullt tillfredsställande sätt. Jag ber än en gång att få tacka statsrådet för svaret på min fråga.

Herr talman! Rätten till frisk luft och friskt vatten har alltid varit en självklarhet. När dessa rättigheter nu står i fara framstår det i sin tur som självklart för allmänheten att kräva erforderliga åtgärder från myndigheternas sida. I Göteborg är en halv miljon människor beroende av Göta älv för sin försörjning med friskvatten. På senare tid har upprepade störningar i denna försörjning ägt rum. Illaluktande och illasmakande ämnen har förekommit i älvvattnet och tvingat de kommunala myndigheterna att för längre eller kortare tid stänga färskvattenintaget i Göta älv. Miljöpolitiken har fått många nya redskap i sin hand genom de senaste årens riksdagsbeslut. Händelserna i Göteborg aktualiserar emellertid frågan om man inte i speciella fall måste komplettera den generella lagstiftningen och ordinarie centrala myndigheter med en kraftig punktinsats. Vattenföroreningen i Göta älv sker i kraft av en serie skilda vattendomar av delvis mycket hög ålder. Dessa domars efterlevnad och sammanlagda effekt är för närvarande omöjliga att överblicka, och en snabb och fullständig inventering av situationen framstår som omedelbart nödvändig. Med hänvisning till vad som anförts hemställer jag om kammarens tillstånd att till statsrådet och chefen för jordbruksdepartementet få framställa följande fråga: Är statsrådet beredd att vidtaga åtgärder för att tillförsäkra de 500 000 invånarna i Göteborg den självklara rätten till användbart dricksvatten? Härmed har jag äran anhålla om ledighet från riksdagsarbetet den 18—den 20 november för att på inbjudan av European Space Research Organisation — ESRO — besöka dess anläggningar i Holland och Västtyskland.

Herr talman! Som kunde befaras har svensk neutralitetspolitik blivit föremål för utländska spekulationer. Nyligen har även officiellt gjorts uttalanden där innehållet i den s.k. aktiva svenska neutralitetspolitiken ifrågasatts. Utrikesministrarna i Belgien och Holland har uttalat vissa tvivel på trovärdigheten i den svenska <neutralitetspolitiken. Även den ryska tidningen Izvestija har från sina utgångspunkter och intressen gjort uttalanden och spekulerat om innehållet i vår neutralitetspolitik.

Denna formuleringsändring synes skenbart betydelselös, men det är inte säkert att den uppfattas på det sättet av den andra parten, dvs. Portugal. Utskottet säger i en mening: ”Portugal vägrar alltjämt att ge folken i sina afrikanska kolonier den frihet som tillkommer dem.” I tidigare utskottsutlåtanden har utskottet talat om ”afrikanska områden” och icke om ”afrikanska kolonier”. Frågan är alltså här huruvida man i denna skenbart betydelselösa ändring av formuleringen skall se en förskjutning av positionerna i vår utrikespolitik. Portugal är mycket angeläget att hävda att det inom dess område icke existerar kolonier utan att de afrikanska och asiatiska områden som ingår i det portugisiska riket är provinser. Portugal menar att detta är ett förhållande som har gällt i 400 år. På denna punkt skiljer sig meningarna i Förenta nationerna. Det är också en känd sak att portugiserna hävdar att det i deras land råder ett likaberättigande mellan folkgrupper och att där icke finns någon rasdifferentiering. Likaså är det allmänt känt att portugiserna, som det brukar heta, integrerar. Vidare förnekar portugiserna att det skulle föreligga en omfattande illojalitet hos befolkningen i dess områden utanför Europa. Dessutom framhåller de att de upplever den terrorism, som dessa områden är utsatta för, såsom organiserad utifrån av länder bl a. utanför Afrika. De nämner och utpekar själva, att där finns kommunistintressen, att Sovjetunionen är vapenleverantör och att i Portugisiska Guinea kubansk militär uppträder i terrororganisationerna. Det gäller här frågor som vårt land enligt min mening knappast har anledning att lägga sig i, och jag befarar att man i Portugal kan uppfatta denna förskjutning i utskottets formulering som en utmaning. Min fråga när det gäller föreliggande utlåtande är alltså bara en, nämligen den om den svenska neutralitetspolitiken glider även avsiktligt.

Herr talman! Herr Åkerlund ifrågasätter, om det är någon förskjutning i svensk neutralitetspolitik, när utskottet i sin skrivning har använt begreppet ”afrikanska kolonier”. Så är inte förhållandet. Utskottet har i huvudsak följt Förenta nationernas resolutioner och den vokabulär som använts av Sverige vid FN-behandlingen och i FN sammanhang. Det är alltså inte fråga om någon förskjutning i detta begrepp. Begreppet ”afrikanska kolonier” när det gäller Portugal anser utskottet vara helt korrekt, ty man måste väl konstatera — oavsett vad Portugal självt säger — att de afrikanska områdena är koloniala områden. Detta framgår också av de förhållanden som råder inom dessa områden, där befolkningen fört en långvarig kamp för att få sin självständighet, vilken strävan slås ned av portugiserna med vapenmakt.

Portugiserna kan naturligtvis tala om portugisiska områden och därmed ge ett intryck av att det här gäller områden inom ramen för Portugal självt, men alla må vi ju veta att så inte är förhållandet. Jag yrkar bifall till utskottets utlåtande.

Herr talman! Jag nöjer mig med att ta fasta på vad utrikesutskottets ärade ordförande sade om att vi här inte kan se någon förskjutning i den svenska neutralitetspolitiken. Vad återigen angår interna förhållanden i Portugal sak nar jag för min del förmågan att bedöma dem. Problemen är säkert mycket komplicerade.

Herr talman! Det är inte min avsikt att sätta i gång en debatt i anledning av detta enhälliga utskottsutlåtande. Avslagsyrkandet på motionerna nyanseras ju också något i det tillfogade särskilda yttrandet. Men det råder inget tvivel om att opinionen inom riksdagen är negativ till inrättandet av en alternativ skola här i landet. Det är utanför riksdagen som denna opinion finns, och där växer den sig allt starkare. Jag har begärt ordet närmast för att erinra om att vid årets allmänna kyrkomöte väcktes en motion med i huvudsak samma yrkande som i föreliggande riksdagsmotioner. Motionen till kyrkomötet blev föremål för mycket ingående behandling i både utskott och plenum. Den föll inte lika handlöst som förevarande motioner i statsutskottet. Årets kyrkomötesbeslut innebar att frågan om en alternativ skola på kristen grund hänsköts till kyrkomötets utredningsnämnd, och i denna nämnd har utredningen redan påbörjats. Som ledamot av utredningsnämnden kan jag försäkra kammaren att frågan där blir föremål för en allsidig utredning, innefattande även internationella jämförelser. Att denna kammares värderade sekreterare med sin stora sakkunskap när det gäller hela frågekomplexet kyrka—stat ingår i utredningsnämnden räknar jag som en mycket stor tillgång. Det utredningsyrkande som ställs i de föreliggande motionerna och som bestämt avvisas av statsutskottet håller alltså på att effektueras i annat sammanhang. En hänvisning till detta kända förhållande hade kanske varit på sin plats i utskottets skrivning. Avslagsyrkandet hade då kanske blivit mindre kärvt. I varje fall hade det blivit mer upplysande. I det här läget har jag, herr talman, inget yrkande.
Herr talman! Det ärende som vi nu behandlar kan möjligen betraktas såsom ett litet ärende. Statsutskottet behöver bara en halv sida för att klara av saken. Så finns ett särskilt yttrande, som kanske upptar en kvarts sida. Jag tror emellertid — jag förstår att herr Svenungsson gjorde det — att ärendet har en mycket stor räckvidd. Jag tror också att det i någon form återkommer på riksdagens bord och då med betydligt större kraft än som har varit fallet vid denna riksdag. Jag önskar därför göra några kommentarer. Jag vill först säga, herr talman, att jag delar utskottets grundsyn. Jag vill inte nu eller i framtiden medverka till den omfattande förändring av skolsystemet som den föreliggande motionen tycks avse. Man talar om positiv kristendomsundervisning, om etisk fostran och om en kristen samhällssyn. Man är angelägen om att de verkligheter som döljs bakom dessa begrepp skall levandegöras bland ungdomen i vårt folk. Detta problem är för närvarande inte löst i vår lagstiftning eller i den allmänna skolpolitiken. Det är alldeles uppenbart att många människor i vårt samhälle känner stark oro inför den allmänna utvecklingen. Många känner tveksamhet inför de uppriktiga försök till en objektiv religionsundervisning som för närvarande görs i vår skola. Vad är det vi har att vänta? Personligen tror jag inte att vi går mot en tid som kan karakteriseras med begreppet pacificering. Jag tror tvärtom att debatten kommer att öka i skärpa. Här har i kammaren meddelats att ett betydande organ i vårt samhälle utreder denna fråga. Det känslomässiga läget kommer inte att tunnas ut utan kommer snarare att skärpas, ty här rör det sig om djupgående motsättningar i vårt folk. Jag är, herr talman, helt medveten om att det är mycket riskabelt att söka bedöma det kulturklimat i vilket man själv lever. Men är man en ansvarig samhällsarbetare är man ju tvungen att på något sätt söka vinna klarhet över vilka strömningar som gör sig gällande, för att kunna göra riktiga konklusioner och om möjligt kunna föra fram synpunkter som är av värde för samhällets framtid. Det har länge talats om att vårt samhälle utmärkes av pluralism. Det är riskabelt med modeord, men visst är den verkligheten för handen. För närvarande finns i vårt folk olika idéströmningar som mycket starkt bryts mot varandra, vilket är pluralismens innersta innebörd. Tidigare var det i vårt land en övervikt för den kristna samhällssynen. Då fanns en kyrka som man numera kallar för auktoritär. I vår tid har man gjort allt för att rasera alla auktoritära systems inflytande på vårt folk, inklusive den svenska kyrkan, den svenska kristendomen. Samtidigt säger man för närvarande att det finns en kristet orienterad underström inom vårt folk. Man säger att den underströmmen tar avstånd från de etablerade kristna formerna, från de olika kyrkorna, samfunden och gemenskapsbildningarna. Men strömmen växer, och har man observerat den intensiva aktion som från kristet håll gjordes i folkparkerna under gången sommar, får man en känsla av att det ligger någonting riktigt i den iakttagelse som här har gjorts. Jag läste nyligen i en kristen tidning: ”Tiden är inne att på nytt erövra torgen.” Detta är uttryck för vad jag här söker att antyda. Man talar ofta om att situationen inom vårt folk utmärks av en stark polarisering, och det är väl riktigt. Det betyder att man i intensiv grad söker rikta uppmärksamheten på olika tendenser och förstärka den syn, det engagemang, som ligger bakom dessa ställningstaganden. Jag har en känsla av att denna polarisering gör sig gällande just i fråga om skolan och ungdomens värld. Ser man på den kristna hållningen i vårt land — och det är ju inget litet antal människor som den omfattar, så det är ingen sekundär fråga som vi här sysselsätter oss med — är den alls inte enhetlig. Man lägger just nu märke till, vilket är psykologiskt lätt förklarligt, att det är fråga om en stark konservativ trend, som från kristen utgångspunkt gör sig gällande i olika kristna gemenskapsbildningar. Under en period har en liberal öppenhet från kristet håll varit för handen. Även om den liberala öppenheten för närvarande pressas tillbaka existerar den — jag tror alls inte att man har kunnat bryta udden av dess kraft. Den öppenheten tar pluralismen på allvar. Det betyder bland annat, herr talman, att man räknar med en ömsesidig respekt, och det är för mig en otroligt viktig sak. Skall vi i vårt samhälle orka leva vidare utan alltför stora konflikter, är det nödvändigt att vi når fram till en situation där vi visar varandra ömsesidig respekt. Det är givetvis inte fråga om annat än att den som företräder den ena eller den andra idéströmmen verkligen gör det på ett uppriktigt sätt — den saken är alldeles självklar — men en levande ömsesidig respekt måste ta gestalt inom vårt folk. Jag räknar, herr talman, med — jag bekänner mig själv till denna liberala öppenhet — att denna ömsesidiga respekt skall kunna bevaras och förstärkas i vår debatt och där besluten fattas. Det betyder att i vårt samhälle också måste ges utrymme åt kristen livssyn. Jag själv har känt stor sympati för att rasera den auktoritära kristna hållningen. Den stämmer inte med det kristna evangeliet, den stämmer definitivt inte med den utveckling som äger rum i vårt samhälle, men det betyder inte att man sopar bort den kristna livssynen som sådan, liksom man inte skall sopa bort någon annan livssyn som med uppriktighet förs fram inom vårt folk. Det är en fråga om att ta allt detta på allvar. Endast på det sättet visar vi en sant öppen pluralistisk hållning, som vi har en tendens att i någon mån skryta med i vårt kulturklimat. Skolan har såvitt jag förstår accepterat tanken på att etisk fostran skall vara för handen. Man står icke likgiltig inför de etiska värdena som sådana. I målsättningen för grundskolan ingår att hjälpa varje ung människa, oberoende av social startpunkt i livet, att utveckla sin personlighet. Det är en etisk värdering som ligger bakom ett sådant synsätt. Skolans mål är att stärka demokratin och skapa en ökad jämlikhet i samhället. Det är, herr talman, en etisk värdering som ligger bakom en sådan målsättning. Chefredaktören i Aftonbladet sade i en debatt, som jag för några år sedan deltog i tillsammans med honom, att praktiskt taget alla ställningstaganden som görs i de politiska instanserna har en moralisk bakgrund. Såväl ekonomiska ställningstaganden som allmänpolitiska ställningstaganden och folkmoraliska ställningstaganden måste göras på en etisk grundval. Skolan har accepterat att etik inte är någonting som man ställer åt sidan, utan någonting som hör till ungdomens delaktighet i den fostran man önskar ge. Utöver den etiska fostran som vi söker ge i vår nya skola vill man att inspiration till en kristen livshållning, personligt accepterad av eleverna, skall ges. Här är vi, såvitt jag kan se, i ett dilemma. Det tjänar ingenting till att förneka det dilemmat, eftersom det finns i vårt folk. Vi här i riksdagen måste acceptera att ett sådant dilemma faktiskt existerar. Jag tror inte personligen att det finns någon som för närvarande har en självklar lösning. Vi har att brottas med dessa frågor, att fortsätta debatten och att lagstifta så gott vi det begriper, efter den utveckling vi kunnat ernå i vårt eget inre. Ett klart och talande exempel är den personliga hållning som ofta framträder utan ömsesidighet och verkligt medmänskligt ansvar och utan samhällsansvar hos grupper av vår ungdom. Jag är nästan rädd för att göra ett dylikt uttalande, eftersom det är mycket lätt att bli stämplad som reaktionär och till bakablickande, som den som inte förstår situationen. Jag har inte någon som helst önskan att bli betecknad på det sättet. Jag har dock talat tillräckligt mycket med lärare, med föräldrar och med andra i vårt folk för att klart inse att detta är en fråga av största betydelse, som sannerligen inte löses i en handvändning eller med några enkla handgrepp. Men den bristande ansvarigheten i vårt samhälle existerar. Jag har inget behov av att sätta etikett på särskilda grupper, men den bristande ansvarighet som uppenbaras på olika områden i vårt samhälle är ett av de allvarligaste samhällsproblem vi har att brottas med. Hur skall vi då bete oss när man gör anspråk på att få en alternativ skola, byggd på kristen grund, Personligen tror jag definitivt inte på en alternativ skola. Det skapar en ohälsosam dualism och — såvitt jag kan se — en antidemokratisk dualism. Ty vad kommer att hända i en sådan skola? Motionärerna säger att undervisningen i stort sett skall vara av samma art i statens grundskola som i en eventuell alternativskola på kristen grund. Det är religionsundervisningen som skall vara mer uttalad och mer konfessionellt orienterad och som skall ha till syfte att vinna unga människor för en kristen livssyn. Vad blir följden av detta? Blir inte följden att vi får en grupp unga människor som går i en typ av skola och en grupp unga människor som går i en annan typ av skola? De konfronteras inte, de möts inte, de brottas inte inom sig själva med de frågor som det här gäller. Vi får i stället i vårt samhälle grupper av människor som lever med nästan vattentäta skott emellan sig. Jag är medveten om att jag gör någon överdrift, men jag gör det för att få en konsekvens så klart dragen som möjligt. Jag är vidare tveksam inför rekommendationen i det särskilda yttrandet. Där vill man ha en generös inställning till ansökningar enligt 27 § i skollagen. Vad innebär det? Det innebär att religiösa samfundsbildningar har möjlig het att anhålla hos Kungl. Maj:t att ungdomar som växer upp inom deras egen livssfär skall kunna befrias från religionsundervisning i skolan för att undervisas i religion givetvis på ett konfessionellt sätt, av de egna lärare som kan finnas. För ett par år sedan yrkade jag att 27 § i skollagen skulle slopas, och jag vidhåller den synen efter att ha funderat vidare på denna sak. Jag anser det vara principiellt felaktigt att befria unga människor från undervisning i religionskunskap. Jag har den uppfattningen att det tillhör allmänbildningen att bli förtrogen med religionens värld, precis som man blir förtrogen med historiens värld, matematikens värld eller vad det nu kan vara fråga om. Inget folk har existerat utan religion. Religionen har i dag en mycket stor betydelse, finner ofta nya uttryck, är ofta av annan art än den som var vanlig när man själv växte upp, men den existerar. Jag menar att skolan i sin objektiva religionskunskap skall göra varje ung människa, vilken bakgrund hon än må ha, förtrogen med detta faktum. Därför anser jag att det snarare är riktigt att slopa 27 § i skollagen än att liberalisera tillämpningen av denna paragraf, som man vill i det särskilda yttrandet. De människor som hävdar en sådan syn som jag har är troligen på kristet håll i minoritet, men jag har min uppfattning och vill framföra den. Vi ställs givetvis inför frågan: Vad skall samhället göra i denna situation? Jag menar mig inte besitta någon fullständig klarhet, och jag menar mig inte kunna anvisa någon definitiv lösning på problemet. Men jag vill ange den syn jag har kommit till i mitt funderande. Först vill jag säga: Tag objektiviteten i skolan på allvar! Det är väl självklart att om man försöker sig på en objektiv religionskunskap, så klarar man inte på några år denna omställning från en konfessionellt orienterad kristendomskunskap till en objektiv religionskunskap. Lärarna är rädda, bar nen är rädda, och mycken oklarhet råder. Man undrar t.ex.: Bryter jag mot den tanke som SÖ ger uttryck för? Man är rädd i fråga om engagemanget, och man har för sig att inget religiöst engagemang får förekomma i skolan. Nu har den förre chefen för skolöverstyrelsen gjort alldeles klart, att man här gruvligen tar miste. All undervisning skall vara engagerad. Men här är det fråga om ett engagemang som inte leder i en viss religiös eller kristen riktning. Det gäller ett engagemang som lyfter fram religionen såsom en angelägen fråga för ungt folk. För mig innebär detta att man inte skall karikera kristendomen. Det är ingen konst alls, herr talman, att hitta diverse ur allmän demokratisk synpunkt negativa drag i den kristna bilden. Men det är att karikera kristendomen om man utväljer vissa samfund och säger att de företräder den kristna synen och sedan snabbt ordnar en association till grupper av människor, kanske samfund, som man tror har en likartad syn. Jag har själv i mycket hög grad varit utsatt för en sådan karikatyr av kristen tro. Till verkligt objektiv religionsundervisning hör att kristendomen icke karikeras utan framställs så som den var i sin ursprungliga intention — naturligtvis också i sin historiska utveckling i både negativ och positiv riktning. Gör alltså inte i skolan sensationsjournalistik av den kristna tron, utan låt objektiviteten i dess djupaste mening ha sitt inflytande! Det andra jag vill säga är: Ge de kristna samfunden och kyrkorna utrymme att arbeta! Vi är alla medvetna om att den statliga sektorn växer medan den privata sektorn krymper. Jag har nyligen i ett anförande här i riksdagen diskuterat den saken och ämnar inte nu ägna mycken uppmärksamhet däråt. De religiösa samfundens uppgift är att vinna ungdomen för en personlig religiös tro och för en personlig religiös-etiskt bestämd livshållning. Det skall samfunden, kyrkorna, religionerna i sin etablerade form göra — inte skolan. Nyligen beslöts, efter en ganska lång debatt, om en arbetsgivaravgift som tar ifrån de fria samfunden frimodigheten och glädjen i att fortsätta arbetet. Här visade samhället brist på förståelse för vad det verkligen är fråga om. I stället för att begränsa möjligheten till ett fritt utbud av religion i vårt samhälle är det en demokratisk uppgift att stödja en sådan funktion. Om det är riktigt som framhålles i motionen att två tredjedelar av vårt folk vill att ungdomen skall få en kristen uppfostran, kan det inte vara en demokratisk konsekvens att säga: därför skall vi i skolan ge en konfessionell undervisning. Men det är en demokratisk konsekvens att säga: vi upplever verkligen att här i vårt folk finns en stor grupp av människor som har en bestämd önskan. Då måste det vara vår uppgift att ge denna grupp möjlighet att fungera på ett effektivt och levande sätt. Herr talman! Jag yrkar bifall till statsutskottets utlåtande nr 150. Det innebär avslag på motionen om en alternativ skola, men jag hoppas att detta avslag inte skall betyda likgiltighet för den fråga som ligger bakom motionen, ty den är — tror jag — livsviktig för vårt folk. Jag hoppas att riksdagen skall finna vägar att lugnt genomföra vårt stora skolpolitiska experiment med objektiv religionsundervisning. Om det tar en generation att komma till rätta med den frågan är jag i och för sig inte så förfärligt rädd därför. Vi skall göra allt för att ge objektiviteten ett meningsfullt och korrekt innehåll. Det är alltså fråga om objektiv religionsundervisning för alla, och jag har den uppfattningen att samhället skall stå öppet så att det tar kristna såväl som andra idé strömningar i deras renhet, uppriktighet och äkthet på helt och fullt allvar. Med de här orden har jag alltså velat yrka bifall till det utskottsutlåtan de som föreligger men antyda att jag icke delar den grundsyn som framförs i det särskilda yttrandet.